Herr talman! I första lagutskottets utlåtande över föreliggande proposition heter det att enskilda intressen i viss utsträckning bör få vika inför nödvändigheten av att polisens spaningsarbete blir så effektivt som möjligt. »Enskilda intressen» är ett sådant där uttryck som kan låta en aning suspekt. Vi är alla benägna att tycka att enskilda intressen bör underordnas gemenskapens intressen. Men i själva verket är det här fråga om något väsentligt mer och viktigare än enskilda intressen i den mening som vi vanligen lägger in i uttrycket. En enhällig författningsutredning föreslog för några år sedan att telefonhemligheten i likhet med brevhemligheten och andra sådana grundläggande och aktuella friheter som yttrandefriheten och mötesfriheten skulle förankras i vår grundlag. Man kan diskutera om man bör ha en sådan rättighetskatalog i grundlagen, men ingen remissinstans tycktes vilja bestrida att telefonhemligheten var en grundläggande frioch rättighet av samma dignitet som de andra. Särskilt långt gick riksåklagarämbetet som ansåg att en lagstiftning, som i väsentlig utsträckning inskränkte sådana personliga friheter som bl.a. telefonhemligheten, bara borde kunna införas genom grundlagsändring, eventuellt genom allmän lag som genomförts med viss kvalificerad majoritet i riksdagen. Med andra ord, om riksåklagarens intentioner hade förverkligats hade vi antagligen varit tvungna att behandla det föreliggande lagförslaget vid två riksdagar med mellanliggande val. I dag har riksåklagaren litet mera bråttom att genomdriva en särskild lagstiftning som inskränker den personliga friheten. Telefonhemligheten har också en internationell förankring. Artikel 8 i Europarådets konvention om mänskliga rättigheter handlar om rätten till privatliv, och det framgår av kommentarer till konventionen att denna rätt inbegriper telefonhemligheten. Sverige har anslutit sig till konventionen. Vi har erkänt Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och den europeiska domstol som har att övervaka konventionens tillämpning. Artikel 8 medger undantag, bland annat när det är nödvändigt för förhindrande av brott. »Nödvändigt» är naturligtvis ett nyckelord. Man kan i detta aktuella fall diskutera om nödvändigheten av telefonavlyssning verkligen bevisats när det gäller bekämpningen av narkotikabrott. Som en liten notis i marginalen kan jag nämna att det är samma konvention som Sverige åberopar gentemot den grekiska militärjuntan, som enligt svensk mening på en rad punkter har brutit mot konventionen. Svenska jurister bemödar sig just nu om att genomdriva en strikt tolkning av konventionens artiklar för att därigenom fälla juntan. Självfallet är det som nu förbereds i Stockholm inte på något sätt jämförligt med det som har skett i Aten, men tidpunkten är kanske inte riktigt väl vald för att från svensk sida vilja ge intryck av en benägenhet att tänja litet på en av konventionens artiklar. Europarådets församling har nyligen betecknat hemlig avlyssning som ett hot mot rätten till privatliv, som skyddas just av artikel 8, och har uttryckt önskemål om förstärkning av medlemsstaternas lagstiftning. Läget är nu det att flertalet av Europarådets medlemsstater tycks ha telefonhemligheten fastställd i sina författningar. I praktiken är det dock säkerligen så, att en rad medlemsstaters lagstiftning inte riktigt lever upp till konventionens ideal. Det vore emellertid beklagligt om det faktiska försprång som Sverige i praktiken har på detta område skulle minska. Justitieministern är också i och för sig medveten om att det här gäller allvarliga ting. I sina direktiv till integritetsskyddskommittén 1966 skrev han bl.a.: Beho vet av rättsskydd för privatlivet gäller inte bara förhållandet mellan medborgarna inbördes. Det är en inte mindre viktig uppgift för lagstiftaren att värna den enskilde mot opåkallad insyn i hans privata angelägenheter från samhällsorganens sida. I den mån undantag sådana som hemlig övervakning måste förekomma i myndighets arbete bör förutsättningarna härför noga regleras i lag — så långt justitieministern. Om nu alla sålunda tycks vara ense om att det här gäller en grundläggande frioch rättighet, måste det krävas en alldeles särskild varsamhet och grundlighet när man föreslår avvikelser därifrån. En sådan varsamhet och grundlighet återspeglas enligt min mening inte i regeringens förslag. Förslaget bygger enbart på önskemål från rikspolischefen och riksåklagaren. Det sägs som motivering bl.a. att det bara är ett fåtal personer som kommer att drabbas. Jag är förvånad över att dessa missvisande uppgifter om Ppersonkretsen alltjämt vidhålls. Det förhåller sig tekniskt nämligen så, att man inte kan inskränka sig till att övervaka och avlyssna vissa personer. Man måste avlyssna vissa apparater. Man kommer alltså automatiskt att kunna avlyssna helt ovidkommande samtal av helt ovidkommande personer, ovisst hur många. Svårigheter måste rimligen också uppstå om de misstänkta använder andra apparater än normalt. Men inte nog med det. Många människor i dagens samhälle inbillar sig att de är föremål för avlyssning. Det demonstrerades tydligt i debatten om säkerhetspolisens metoder. Säkerhetspolisen anlitar ju telefonavlyssning i mycket ringa utsträckning, men ofantligt många tror att det sker i betydande utsträckning. Om man nu utvidgar polisens möjligheter att anlita telefonavlyssning till ytterligare en grupp personer, måste man räkna med att en vid krets personer kommer att få den föreställningen att de är föremål för avlyssning. Och det är fråga om människor som i många fall kan antas redan vara psykiskt 'skadade, kanske redan dras med olika slag av förföljelseidéer. Hur föreställer man sig mot en sådan bakgrund att samhällets organ, inbegripet polisen, skall kunna få en förtroendefull kontakt med dessa grupper för att komma till rätta med narkotikamissbruket? I själva verket föreligger en risk för att lagförslaget minskar möjligheterna att effektivt bekämpa missbruket i stället för att öka dessa möjligheter. Men det finns inget tecken på att regeringen ägnat en tanke åt denna viktiga psykologiska sida av problemet. Jag skall här foga in en liten fråga av ren okunnighet. Det förefaller mig vara en aning oklart i vad mån det material som eventuellt kan framkomma genom polisens avlyssning låter sig användas som bevisning inför domstol. Enligt vad jag inhämtat vägrar domstolar i Västtyskland att godta sådant material som bevisning. Detsamma tycks vara fallet i Frankrike. Här i landet vet jag inte riktigt — uppriktigt sagt — om situationen är alldeles entydig. Uppteckning av samtal förefaller mig som lekman inte kunna godtas. Skall det då vara fråga om bandupptagningar — upptagningar som det kan mixtras med? Hurudant är läget därvidlag? Jag är som sagt nyfiken. Men jag förutsätter att utskottet noggrant penetrerat detta problem, och jag vore tacksam om utskottets ärade talesmän ville redovisa sakläget. Det vore nämligen inte så mycket glädje med avlyssning om materialet sedan inte kan användas som bindande bevisning inför domstol. Man bör väl till slut inte heller glömma den prejudicerande betydelsen av det föreliggande förslaget. Vi är alla utomordentligt angelägna om att sätta in samhällets resurser mot narkotikamissbruket. Men inom några få år är det fullt möjligt att en opinionsstorm blåser upp kring någon helt annan brottstyp och att det ställs krav på hårda tag. Den möjlighet till avlyssning som nu finns i tvångsmedelslagen har hittills blivit ytterst ringa använd, kanske i några enstaka särskilt allvarliga mordaffärer. Men om man redan har en ordning som innebär att telefonavlyssning kan anlitas för narkotikabrott, blir det ju mycket lättare att argumentera för en sådan användning också vid andra brottstyper där minimistraffet är mindre än två år. Första lagutskottet har demonstrerat en betydande tvekan vid sin behandling av förslaget. Denna tvekan kom till vältaliga uttryck i andra kammarens debatt i går. Jag noterar också med tacksamhet att utskottet på en punkt gått långre än regeringen, nämligen när det gäller kravet på en fullständig redovisning av metodens användning. Om en sådan redovisning blev verkligt detaljerad, kan det väl tänkas att lagen ur polisiär synpunkt också blir mindre användbar och av mindre intresse, vilket i sin tur är ytterligare ett skäl för att avvisa förslaget som helhet. Det föreliggande förslaget är ett hastverk. Det är inte tillräckligt genomarbetat för att godtagas av riksdagen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de i ärendet väckta motionerna, vilket innebär avslag på proposition nr 5.

Herr talman! Författaren Jan Myrdal säger i sin bok Samtida att han har sett en annons i Der Spiegel. Annonsen visar en telefon och en svart låda med rattar och skalor. Texten lyder: »Undvik medhörare. Kan anslutas till varje telefonapparat med ett enkelt handgrepp. Våra apparater förvrider språkljuden till oförståelighet och vrider dem sedan rätt vid mottagarapparaten. Ingen kan förstå. Ingen kan lyssna till era telefonsamtal. Era samtal blir med vår apparat verkligt privata.» Därefter följer adressen till apparatens tillverkare. Myrdal gör reflexionen att han förstår att han här har funnit symbolen för det nya Europa: den lilla efterlängtade apparaten som sätter medborgaren i stånd att göra sina ord oförståeliga. Principen är densamma i den s.k. heta linjen över Stockholm. Samma princip nämns också i dag som ett viktigt inslag i det amerikanska kommunikationssystemet — den omnämnes i en artikel av James Reston i Svenska Dagbladet. Visst går det att säga att vad Myrdal skildrar inte kan inträffa i vårt fredliga land. Den telefonavlyssning vi skall få, heter det, blir kringgärdad med en rad föreskrifter och regler, och inte skall vi som är vanliga hederliga medborgare behöva känna några bekymmer eller någon oro inför telefonavlyssningen. Det är möjligt, herr talman. Men tyvärr erinrar resonemanget mig om det som många förde under kriget. Då skulle också endast de farliga landsförrädarna och de farliga förbrytarna avlyssnas, under det att vi andra skulle gå fria. Jag förmodar att man lyssnade till de farliga — jag vet att man lyssnade till oss andra. Jag vet också att det var relativt lätt att skaffa sig upplysningar från dem som avlyssnade våra telefonapparater. Jag antar att särskilt de fördomsfria och de som lever utanför lagen skaffar sig dessa möjligheter — de är ju i god tid förvarnade. Hittills har ingrepp i telefonhemligheten endast tillåtits i mycket begränsad utsträckning. Nu skall tillåtas även avlyssning vid utredning om grovt narkotikabrott. Lagen skall vara tidsbegränsad. Riksdagen får nästa år tillfälle att pröva lagens verkningar, och första lagutskottet har också begärt att man då skall lämna en redogörelse för vunna erfarenheter och meddela huruvida den avsedda effekten uppnåtts. Detta noterar jag med tacksamhet och som ett uttryck för att utskottet känner stor tveksamhet inför förslaget. Utskottet glider i övrigt med lätt hand förbi de protester som höjts mot det intrång i den personliga integriteten som här sker. Man säger att den illegala handeln med narkotika visar tendenser att öka, och ingen vill förneka problemets allvar. Jag skulle dock vilja efterlysa mer konkreta uppgifter. Hur stor är exempelvis narotikafaran i jämförelse med alkoholfaran? Jag efterlyser konkreta uppgifter inte för att förneka eller nedvärdera narkotikans ohyggligheter och inte för att dölja min avsky för narkotikadistributörerna. Men jag beklagar att man i hast lägger fram ett förslag som innebär ett så allvarligt ingrepp i den personliga rättstryggheten. Jag fruktar, herr talman, att vi har fått ett narkotikaproblem som kommer att bli av mycket lång varaktighet, och jag fruktar också att vi med dagens proposition öppnat dörren för ett kommande hot mot det personliga rättsskyddet. Vi står inför en tid, som justitieministern själv skildrat med inlevelse i direktiven till integritetsskyddskommittén. Han säger: »En spridning i stor omfattning av apparater för hemlig avlyssning och annan liknande övervakning skulle kunna skapa en känsla av otrygghet bland medborgarna, och det är därför en vinst om man kan ingripa på ett så tidigt stadium som möjligt.» Vi vet redan att det även i vårt land förekommer s.k. bugs och att dessa på sina håll används i ganska oskyldiga sammanhang. Nyligen hörde jag att man utnyttjat sådana för att lyssna till samtal bland unga människor som samlades i portgångar. Nu skall vissa telefonapparater bli avlyssnade efter domstols tillstånd. Vi vet inte var dessa apparater finns, vi vet inte om den apparat eller den person vi ringer till i ett privat ärende avlyssnas. Många medborgare kommer att erfara den känsla av otrygghet som justitieministern talade om, därför att det givetvis inte bara blir de misstänkta som kommer att avlyssnas. vänder telefonapparater för att tala om sina affärer ifrågasätter jag. I varje fall utgår jag från att dessa durkdrivna individer är så måna om att deras samtal inte rätt skall förstås av obehöriga att resultatet blir föga givande. Tveksamheten om vad man kan uppnå genom att på detta sätt utvidga rätten till telefonavlyssning är stor bland dem som åberopats i propositionen. Men brådskan har också varit stor, och så har man beslutat sig för detta ingrepp i den personliga rättssäkerheten. Jag hörde hur förste vice talman von Friesen i går i andra kammaren inte ville göra en skräckskildring å la Orwell. Han utgick från att så långt har vi inte hunnit och så långt kommer vi inte i ett demokratiskt land. Jag hoppas han har rätt. Men jag hade i höstas tillfälle att lyssna till den engelske författaren och journalisten lord Ritchie Calder, välkänd alltsedan kriget för sina insatser för människans rättigheter och individens okränkbarhet. Han skildrade vid Unesco:s generalkonferens hur hotad individens integritet är praktiskt taget överallt. Med utgångspunkt från sina krigsupplevelser visade han hur samhället — även det demokratiska — i acce!ererande takt är benäget att ingripa i den enskildes liv och leverne och hur möjligheterna att göra detta ständigt ökar. Han varnade för den utveckling som tillåter allt fler ingrepp i den enskildes liv. Enligt honom kommer vi alla ganska snart att vara föremål för databehandling, och våra handlingar kommer att vara registrerade av myndigheter om vi inte i tid slår till bromsarna för vad som nu håller på att ske. Ingen i denna församling, representerande många av världens nationer, protesterade efter vad jag hörde mot svartmålningen. Inte bara Unesco och Europarådet har uppmärksammat denna fråga. även i Nordiska rådet finns en motion som väntas komma upp till behandling nästa år. Man kan naturligtvis säga att jag går till överdrift när jag citerar Ritchie Calder och att det endast är ett obetydligt ingrepp i den enskildes integritet som här föreslås och att förslaget framföres i gott syfte. På syftet tvivlar jag inte, men jag fruktar att detta ingrepp kan bli en början till andra och mer vittgående. Vem säger att inte narkotikahajar använder brev? Och om vi har telefonkontroll, varför skall vi inte då ha brevkontroll? Det är ett mycket allvarligt avsteg från principen om rättsskyddet för privatlivet som här föreslås. Behovet av rättsskydd för privatlivet gäller inte bara förhållandet mellan medborgarna inbördes, har justitieministern sagt, vilket herr Björk nyss också påpekat. Det är en inte mindre viktig uppgift för lagstiftaren att värna den enskilde mot opåkallad insyn i hans privata angelägenheter från samhällsorganens sida, skrev justitieministern 1966. Jag beklagar att han sedan dess ändrat åsikt och ber, herr talman, att få yrka bifall till de i ärendet väckta motionerna, vilket innebär avslag på första lagutskottets hemställan i utlåtandet nr 16.

Herr talman! Till att börja med vill jag försäkra att jag tror att vi alla här i kammaren — i varje fall alla som har varit med om att behandla det här ärendet i första lagutskottet — är ense med de tidigare båda talarna om att man bör sätta respekten för den personliga friheten mycket högt. Jag måste emellertid framhålla disproportionen mellan de brösttoner som här har anlagts och räckvidden av den lagändring som föreslås. Jag skall också komma in något på herr Björks yttranden rörande önskvärdheten av att telefonhemligheten skulle vara en grundlagsskyddad rättig het. Man kan tänka sig ett sådant grundlagsskydd, men detta skulle inte göra någon skillnad i det här avseendet. Det förefaller vara tämligen självklart att ett grundlagsskydd för telefonhemligheten skulle innebära att de avsteg som uppenbarligen måste göras från en absolut telefonhemlighet skall regleras i en av Konung och riksdag gemensamt stiftad lag. Det har varit fallet exempelvis när det gäller tryckfrihetsförordningens grundlagsbestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. Därvidlag har gjorts en hänvisning till en av Konung och riksdag gemensamt stiftad lag beträffande de undantag från regeln som måste finnas. Denna lag kan givetvis ändras utan att grundlagen ändras. Herr Björk talade också om brevhemligheten, som i rättegångsbalken är reglerad principiellt sett i samma ordning som telefonhemligheten. Jag vill minnas att kraven för brytande av brevhemligheten till och med är mindre stränga än när det gäller telefonhemligheten. Vid behandlingen i första lagutskottet av denna fråga var vi alla eniga om den stora betydelsen av att telefonavlyssning för uppdagande av brott bör få användas mycket restriktivt och att den måste förses med nödvändiga rättssäkerhetsgarantier. Så har också skett i de bestämmelser som redan finns. Det föreligger ingen principiell skillnad mellan dem som redan gäller och dem som nu föreslås. Restriktiviteten är tillgodosedd genom att telefonavlyssning enligt den generella regeln i rättegångsbalken bara får användas beträffande brott där minimistraffet är fängelse i två år. Men man har redan tidigare funnit det vara nödvändigt att genom en speciell lagstiftning, som är tidsbegränsad, göra reglerna om telefonavlyssning tillämpliga även beträffande vissa brott mot rikets säkerhet för vilka lägre straffminima gäller. Det förslag som här föreligger går således helt i linje med vad som tidi gare har beslutats. I nuvarande läge tror jag att vi alla är överens om att extraordinära åtgärder är motiverade för att komma till rätta med det katastrofala läget på narkotikafronten. Vi har ju också för en kort stund sedan fattat beslut om en straffskärpning på detta område. Minimum för straffet höjdes därigenom från ett halvt till ett år. Vi har dock ännu inte kommit upp till ett straffminimum på två år som enligt de allmänna bestämmelserna i rättegångsbalken fordras för att telefonavlyssning skall få användas. I belysning av nu rådande förhållanden kan emellertid de grova narkotikabrotten anses som jämställda i fråga om farlighet bland annat med de brott som för närvarande ger möjlighet att använda telefonavlyssning. Vi har i tidningarna sett att domstolarna i sådana fall, i motsats till vad som eljest är vanligt, har dömt till straff i närheten av straffmaximum. Med hänsyn till de exceptionella förhållanden som har åberopats till stöd för förslaget i propositionen har också föreslagits att lagen skall få en tidsbegränsad, kort giltighetstid. Det är här fråga om en kraftsamling för att komma till rätta med narkotikaproblemet. Vi har också hört talas om att sådana kraftsamlingar i andra länder har lett till verkningsfulla resultat. Riksdagen får nu möjlighet att om det skulle bli nödvändigt med en förlängning vid ett senare tillfälle ta närmare del av de erfarenheter som har vunnits, bland annat vilken effekt som har kunnat uppnås och vilka olägenheter som har framkommit. För användningen av telefonavlyssning gäller särskilda rättssäkerhetsgarantier, av vilka i första hand bör nämnas att polisoch åklagarmyndigheterna inte själva får besluta om sådan avlyssning utan att det i varje särskilt fall fordras beslut av vederbörande domstol. Dessa bestämmelser skall tilllämpas även i nu ifrågavarande fall. Skillnaden är bara att beslutet kan göras giltigt under en månad i stället för under en vecka som gäller enligt de allmänna bestämmelserna. Men det överensstämmer med vad som gäller för brott mot rikets säkerhet. Med hänsyn till dessa synpunkter har vi i första lagutskottet blivit eniga om att vi under rådande förhållanden bör godta förslaget, dock med ett starkt understrykande av att det här gäller ett tidsbegränsat beslut och att tillämpning och erfarenheter bör granskas om förlängning skulle bli aktuell. Herr Björk tog upp frågan om huruvida dylikt material kunde få användas som bevisning inför domstol. Jag vill i detta sammanhang endast säga att vi i vårt land har fri bevisprövning — man får använda sådant bevismaterial, men domstolen har att fritt pröva vilket bevisvärde det har. Jag tror att dylika telefonavlyssningar och bandupptagningar av olika slag används redan nu i olika sammanhang, både när det rör sig om telefonavlyssningar gjorda enligt dessa bestämmelser och upptagningar som är gjorda på ett helt annat sätt. Den största betydelsen kommer dock dessa upptagningar att få genom att de öppnar möjlighet till fortsatt spaning som kan leda till andra bevisdata. De kan leda till att vederbörande ertappas på bar gärning eller någonting sådant. Fru Segerstedt Wiberg efterlyste också besked om vilka utsikter man har att vinna någon effekt med dessa bestämmelser. Jag tror att det är omöjligt att närmare utreda detta, men man kan möjligen få någon ledning av de erfarenheter vi kommer att få efter en tids tillämpning av lagen. Vi vet också från spionrättegångar och dylikt att man i en del fall vunnit effekt. Vidare vet vi att, genom att det finns möjlighet att göra telefonavlyssningar, de brottslingar som sysslar med dylik verksamhet tvingas övergå till metoder som å ena sidan är svåra och farliga, å andra sidan lätt leder till att de skyldiga kan avslöjas. Det talades också om möjligheten till serambling och att man med hjälp av den metoden kunde göra telefonavlyssningen värdelös. Vi har i utskottet också undersökt den saken och fått beskedet att i varje fall den scrambling som kan åstadkommas med de enklare apparater som finns för ändamålet ganska lätt kan dechiffreras av polisen. De apparater som möjligen skulle kunna bereda svårigheter kostar mycket stora pengar. Dessutom är det nödvändigt att man har apparaterna installerade på båda sidor, och jag tror att det i varje fall blir möjligt att i stor utsträckning eliminera den formen av störning. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Givetvis är jag medveten om att man genom särskild lagstiftning kan genomföra avvikelser även från grundlagsfästa rättigheter. Men jag sade att om man är överens om att det gäller en grundläggande frioch rättighet krävs en alldeles särskild varsamhet och grundlighet när man skall bestämma sig för sådana avvikelser. Det är ändå rätt anmärkningsvärt, herr Alexanderson, att detta förslag inte varit föremål för något som helst remissförfarande och inte för någon egentlig debatt. Det bygger på två personers önskemål. Jag kan inte betrakta detta som ett uttryck för varsamhet och grundlighet. Herr Alexanderson tröstade oss med att det redan nu finns möjligheter till telefonavlyssning vid misstanke om brott för vilka minimistrafftiden är kortare än två år, nämligen brott mot rikets säkerhet. Var och en måste väl ändå inse att man skapar en helt ny situation om man utsträcker denna möjlighet till att gälla för en helt ny brottstyp. Vi är alla ense om att betrakta brott mot rikets säkerhet som någonting alldeles speciellt och avskilt från annan brottslighet. Vi accepterar alla att polisen på detta område har alldeles särskilda befogenheter, även om också de måste användas restriktivt. Men om man nu inför denna möjlighet både vid brott mot rikets säkerhet och narkotikabrott måste det rimligtvis bli lättare att ta nästa steg, att medge telefonavlyssning vid spritsmuggling eller andra mera banala brott. Herr Alexanderson förefaller inte helt säker på att domstol skulle acceptera bandupptagningar från telefonavlyssning som bevisning. Han hänvisar till den fria bevisprövningen. Han tror att bandupptagningar har använts i vissa fall. Han är väl också medveten om att sådana upptagningar i vissa fall har avvisats av domstol som bevis. Situationen är med andra ord oklar, vilket hade förtjänat att framhållas både i propositionen och i utskottsutlåtandet. Det finns ingen säkerhet, ens om polisen genom avlyssning får uppgifter som övertygar polisen själv, för att dessa kan utnyttjas som bindande bevisning inför domstol. Herr Alexanderson säger till sist att den största betydelsen av denna lag inte är att man direkt får fram upplysningar genom telefonavlyssningen, utan att man driver de misstänkta till oförsiktighet och att man genom andra bevisdata skall kunna få fast dem. Det är en mycket märklig argumentering, som är fullständigt främmande för hela den internationella debatten om användning av = telefonavlyssning vid brottsbekämpande. Man tänker sig att det inte är avlyssningen i och för sig som är väsentlig, utan att man därmed gör livet surt för de misstänkta, och att det då är möjligt att de beter sig på ett visst sätt, som gör det lättare att få dem fast. Det finns en löslighet i denna tankegång som måste göra oss betänksamma.

Herr talman! Jag har blivit uppmärksammad på att brevhemligheten inte finns sådan som jag trodde. Jag borde själv ha uppmärksammat det. Vi har infört en lag som redan gör det möjligt för polisen att öppna våra brev. Jag har alltså gjort ett förbiseende. Men detta ändrar ingenting i mitt resonemang. Vi kan alltså få våra brev öppnade och våra telefonsamtal avlyssnade. Vi vet ju inte om den apparat vi ringer till är avlyssnad. Jag hade efterlyst effekten av telefonkontrollen, och herr Alexanderson påpekade att det var omöjligt att ange den närmare. Ja, det måtte det vara.

Det enda man kan stödja sig på är ett muntligt uttalande av justitiekanslern att han för sin del inte vill bestrida riktigheten av rikspolischefens och riksåklagarens bedömning av behovet av telefonavlyssning vid utredning av den grova narkotikabrottsligheten. Han erinrar emellertid om att telefonavlyssning hittills torde ha använts utanför ramen för 1952 års tvångsmedelslag bara i ett fåtal fall. Metoden, säger han, utgör ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten, och den bör användas ytterligt restriktivt. Han är alltså utomordentligt tveksam. Alla är utomordentligt tveksamma. Man antar, man håller för sannolikt, och på dessa lösa antaganden bygger man ett så allvarligt ingrepp som denna lag innebär. Sedan sade herr Alexanderson att man har funnit att det är relativt lätt för polisen att forcera de billiga apparaterna — det finns enkla apparater. Den sakkunskap som jag har anlitat säger att det är relativt lätt att byta scramblingen, byta vågor osv. Det är möjligt att de goda apparaterna är dyrbara, men man talar ständigt om att narkotikahajarna rör sig med mycket stora belopp, de säges ha mycket stora summor till sitt förfogande. Dessutom vet jag inte hur den durkdrivne figur ser ut som öppet talar om vad han skall köpa eller sälja, i fråga om narkotika om han har anledning att tro att telefonapparaten är avlyssnad.

Herr talman! Även om det inte händer ofta, så förkommer det ibland att rollerna här i riksdagen blir litet ombytta. Här har vi ett sådant fall, då i alla händelser en hel del av ledamöterna från oppositionen är beredda att stödja ett regeringsförslag i motsats till vad vissa ledamöter tillhörande regeringspartiet vill göra. Detta utlåtande från första lagutskottet om telefonavlyssning vid förundersökning angående grovt narkotikabrott är enhälligt. Det finns därför ingen anledning att alltför mycket ta upp tiden med denna del av narkotikabekymren. Jag har den förhoppningen att vi kommer fram till samma beslut som andra kammaren fattade i går. Telefonavlyssningen är alltid någonting som upprör sinnena. Att även detta medel tillgripes nu vittnar emellertid enligt min uppfattning bara om lägets allvar. Detta tidsbegränsade beslut, som inte skall gälla längre än till den 30 juni 1970, har kringgärdats med såda na garantier att missbruk inte gärna är möjligt. Jag anser att något missbruk inte behöver befaras. Bara ett par ord till herr Björk i detta sammanhang. Han talade om planerna på att i grundlag förbjuda telefonavlyssning, men vi får väl vänta med att diskutera den grundlagsfrågan tills den blir aktuell. Det får först i grundlagen bli fastställt om detta ska vara en grundlagsfråga eller inte. De faror som skulle komma att följa av detta beslut är nog litet överdrivna. Kritiken på grund av den stora brådskan med förslaget och över att en tillräcklig remissbehandling inte ägt rum får herr Björk försöka göra upp mera direkt med regeringen. Jag lyssnade en stund till debatten i andra kammaren i går, och vi kan redan 1 det utdelade protokollet läsa vad som uttalades där. Jag hörde aå — jag skall inte nämna några namn — ett hårt uttalande om rikspolischefens ställningstagande. Det var ett hårdare uttalande än vad som förekommit i denna kammare, men det kanske brukar vara på det sättet. Det gjordes gällande att rikspolischefen var intresserad av att polisen skall få verkligt effektiva medel att använda. Jag har för min del högre tankar om rikspolischefen. Jag anser att han har ett stort intresse för att rädda så många människoliv som möjligt, rädda så många som möjligt från att få sitt liv förstört, unga människor som är utsatta för narkotikamissbruk och ägnar sig åt det.

Han ansåg också att de fingerade dödsannonserna på de där stora reklamtavlorna var berättigade. Telefonavlyssningen är som jag redan sagt kringgärdad med så starka säkerhetsbestämmelser, att om någon storförsäljare skulle kunna fångas in, så låt poli sen pröva denna möjlighet. Kanske kommer ingen att lida skada av det.

Om många människoliv kan räddas är det berättigat att tillämpa även detta medel. Möjligheten att rädda människoliv går för mig långt före principen att avstå från telefonavlyssning. Avlyssning av enskilda medborgares telefon förekom i betydande omfattning under andra världskriget, som fru Segerstedt Wiberg något har berört. Under de första efterkrigsåren riktades också en våldsam kritik mot vad som förekommit under kriget. Jag kommer väl ihåg de många debatter som förekom här i riksdagen på 1940-talet angående säkerhetstjänstens arbete. Efteråt gjordes utredningar om vad som egentligen hade förekommit. Jag kan gärna erkänna att jag för min del aldrig riktigt kunde förstå att den våldsamma kritik som då förekom var berättigad. Kritiken framfördes inte heller med styrka och kraft förrän den stora faran var över och vårt land hade sluppit ifrån krigets hemska fasor. Telefonavlyssning kan bara förekomma som en extraordinär åtgärd. Den är ett allvarligt ingrepp i den enskildes integritet. Men när nu så många människor på ett otäckt sätt lockats till narkotikamissbruk, när så många människor har mistat eller förkortat sina liv, är detta ur min synpunkt ett extraordinärt tillstånd, och jag har ingenting att erinra emot att även detta medel kommer till användning i kampen mot narkotikamissbruket under den begränsade tid det gäller. Eftersom det är så vanligt att besluta om försöksverksamhet bör vi tillåta även denna form av försöksverksamhet. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag. Låt oss vänta med bedömning en av alla de faror och risker, som kan hota, till dess vi om något år fått reda på hur denna telefonavlyssning verkligen fungerar.

Herr talman! Det är möjligt att herr Sveningsson inte förstod den indignation somliga kände över telefonavlyssningen under kriget. Han hade kanske haft en annan uppfattning om han själv varit föremål för denna kontroll. Det var dock inte för att säga det som jag tog till orda utan därför att jag med förvåning hörde herr Sveningsson citera vad en talare i andra kammaren sagt. Talaren namngavs inte, men det var mycket tydligt att det gällde vice talman von Friesen. Det är alldeles riktigt att denne påpekade att de som varit positiva i saken är rikspolischefen och riksåklagaren och att det är ganska naturligt att de från sina utgångspunkter vill ha alla möjligheter de kan få till sitt förfogande. Men han sade vidare: »Men det är politikernas uppgift att dra upp gränserna för vad som kan anses vara rätt och rimligt med hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Därför tycker jag, att man skulle ha sagt nej till rikspolischefens begäran.» Och han tillade: »Jag är, herr talman, angelägen att framhålla att mina synpunkter i den här frågan på intet sätt dikteras av någon allmän ovilja mot polisen eller dess arbete. Tvärtom har jag helt nyligen gett uttryck för den meningen, att vår polis utför ett mycket nyttigt och nödvändigt arbete till skydd för medborgarna. Jag har ingen anledning att rubba denna uppfattning. Vi har all anledning att vara tacksamma för det för polismännen själva ofta mycket farliga arbete som utförs.» De meningarna borde tillfogas, innan man angriper en person som icke är närvarande.

Herr talman! Både under gårdagens debatt i andra kammaren och under dagens debatt har mycket stor tveksamhet rörande den proposition vi nu behandlar blivit dokumenterad. Jag tror att det är på sin plats att någon av oss som har signerat detta utskottsutlåtande säger att tveksamhet har rått även inom utskottet.

Men jag tycker också att vi här bör fråga oss: Kommer vi icke att bli ganska tveksamma om vi avslår propositionen? Vilken verkan skulle det komma att få? Bara för någon vecka sedan var en del utskott, bl.a. första lagutskottet, av kriminalvårdsstyrelsen inbjudna till en tredagarskonferens. Vi som deltog i denna fann att den gav oss en hel del att tänka på, inte minst när de som arbetar inom kriminalvården talade om de problem som narkotikafaran fört med sig. De talade om de 3 000 människor som nu finns inom anstalterna och om de, jag vill minnas, 29 langare som man kommit åt efter det att man sorterat bort andra som själva varit hemfallna åt narkotika. Det var langare som inte tillhör den riktigt grova sort som man verkligen vill komma åt. Där talades om att åt narkotika hemfallna ungdomar genom brott måste skaffa sig minst 50 kronor om dagen för att kunna fortsätta köpa narkotika, och om den gradvisa stegring i behovet av allt starkare gifter som gör sig gällande. Det var inte några panikartade tongångar. Kriminalvårdens folk är icke sådana att de grips av panik. Jag tror att vi skall ha i minnet att vad vi nu har att ta ställning till är hur regeringens i december framlagda förslag skall få full effekt. Vi har tagit initiativ på det internationella planet. Vi har förstärkt polisens möjligheter att agera. Vi har dragit in ungdomsorganisationerna i arbetet, och i regeringens tiopunktsprogram ingår också att i synnerligen begränsade fall via telefonavlyssning efter domstolsbeslut få möjligheter att pröva, om man kan komma åt de storlangare som vi hittills har stått helt maktlösa inför. Det är möjligt att man har handlat i panik. Det är möjligt att man inte har handlat i panik. Vi vet ingenting om detta, men vi vet att riksåklagaren och rikspolischefen själva anser att hela den långa kedja som man har lagt upp kanske skulle brista om man inte får tillgripa denna möjlighet. Den tveksamhet man måste känna i detta fall gäller alltså: Om vi förkastar propositionen, berövar vi oss då möjligheten att verkligen komma åt de stora langare som vi hitintills har stått helt maktlösa inför? Kommer vi att få något verksamt medel genom detta? Vi vet ingenting om det i dag. Vi vet däremot att det strider ganska diametralt mot principen om de grundläggande frioch rättigheterna, som säger att telefonhemligheten är nära nog, herr Björk, grundlagsskyddad. Det är en av de grundläggande frioch rättigheterna. Tveksamheten har alltså gått åt båda hållen. Min egen tveksamhet har blivit övervunnen sedan vi i utskottet — ett enigt utskott — har uttalat att vi betraktar denna lag som ett undantag. Vi säger att den är tidsbestämd till utgången av juni 1970. Vi kräver en ordentlig dokumentation och redovisning av hur denna lag verkat, om man har för avsikt att kräva förlängning av den. Det är den garanti som har gjort att jag för min del låtit tveksamheten föras över på frågan: Berövar vi oss möjligheten att låta tiopunktsprogrammet mot narkotikafaran få full effekt om vi icke godtar telefonavlyssningen? Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara göra två kommentarer till fröken Mattsons mycket sympatiska anförande. Hon hänvisar till erfarenheter från ett besök på en konferens hos kriminalvårdsstyrelsen som ju har rika erfarenheter på detta område. Hade det icke varit intressant för riksdagen att få del av vad kriminalvårdsstyrelsen och dess chef tänker om detta förslag? Tänk om de inte skulle tänka riktigt detsamma som rikspolischefen och riksåklagaren! Den andra kommentaren: Fröken Mattson understryker att utskottet kräver en ordentlig dokumentation. Det är bra det. Men är man inom utskottet alldeles säker om att polisen inför kravet på en verkligt ordentlig dokumentation kan utnyttja lagen på det sätt som polisen önskar?

Herr talman! Eftersom jag har undertecknat den motion som herr Björk berört, vill jag göra en kort kommentar. Jag kan göra den kort därför att herr Björk och fru Segerstedt Wiberg har framfört de flesta argument som är relevanta. Det kan icke råda någon tvekan om att alla, oavsett hur vi betraktar lagförslaget, ser på narkotikabrottens utveckling med det största allvar och att vi med förhoppningar ser fram mot den motoffensiv som nu är inledd efter skilda linjer. Men det är uppenbart att detta är en långsiktig kamp därför att narkotikan — som det heter med ett ofta använt slagord — har kommit för att stanna och torde bli ett permanent bekymmer i vårt samhälle, liksom brottsligheten har blivit det. Det betyder att man måste använda långsiktiga motmedel för att bekämpa narkotikamissbruk och narkotikabrott. Då frågar man sig: Vilken roll skall telefonavlyssningen tillmätas och få i denna offensiv? Kommer den att bli permanent eller skall den bli en ettårig parentes? Det har här, med rätta, anförts att propositionen har tillkommit plötsligt. Nyss användes ordet panik. Så starka ord behöver man dock inte tillgripa. Men nog verkar lagförslaget att vara något av en improvisation — kanhända något av försöksverksamhet. Rikspolischefen och riksåklagaren har begärt lagförslaget, och beställningen verkställes nu av justitieministern. Man får väl säga att ett lagförslag med sådan. principiell räckvidd sällan kommit till så pass hastigt utan någon egentlig utredning med remissförfarande. Justitieministern verkar tydligt medveten om svagheten. Hans tveksamhet är påtaglig, något som framgår av propositionen där det framhålles vilket allvarligt ingrepp i den personliga integriteten som förslaget innebär och där det sägs att telefonavlyssning sannolikt kan försvåra dessa brottslingars verk samhet och öka polisens möjligheter. Även rikspolischefen och riksåklagaren verkar osäkra och lägger tonvikten vid sannolikheten, säger att telefonavlyssning »i varje fall kan försvåra» osv. Denna tveksamhet förefaller mycket väl motiverad. Jag erinrar om att spionen Wennerströms telefon avlyssnades under fyra år vilket framgår av den officiella rapport som framlades. Det finns ingenting i denna rapport som anger att det var någon framgång med denna fyraåriga telefonavlyssning, utan när han fälldes, skedde det till slut på grund av ett helt annat material. Detta klena resultat i ett sådant fall under så lång tid måste bidra till ökad skepsis mot telefonavlyssning. Därtill kommer de principiella argumenten,. Det har anförts att varje kultursamhälle är ytterligt restriktivt när det gäller att tillåta telefonavlyssning just med hänsyn till vad den innebär av ingrepp i medborgarens rättssäkerhet och integritet. Det är därför något förvånande att både Sverige och Danmark samtidigt reflekterar på att utvidga användningen av telefonavlyssning, ty samma debatt som vi nu för är aktuell i Danmark. Även där har polisväsendet begärt att få en lagstiftning om utvidgad telefonavlyssning mot narkotikabrottslingar. Motiven är desamma, och debatten är nästan identisk med den vi här för, med den skillnaden att debatten där blivit så mycket intensivare och motståndet så mycket hårdare. Detta hänger naturligtvis samman med de bistra erfarenheter som danskarna hade under krigsåren och under ockupationen av nazisternas användning av telefonavlyssning gentemot danska medborgare. Det spelar där in och stärker motståndet mot detta nya spaningsmedel. Vi har i vårt land inte samma bakgrund, och vi kan föra debatten med mindre lidelse, men vi känner samma olust och har samma skepsis, även om vi förstår det goda syftet med lagförslaget. En fråga har nyligen i den danska debatten ställts till polischefen: Om denna lag redan hade funnits, hur många skulle ni då anta skulle komma att avlyssnas med dess hjälp? Han svarade: »Endast två personer» — två personer i hela Danmark. Men i gengäld sade han att det var fråga om stora fiskar i narkotikabranschen. Man kan ju ställa frågan här: Hur många skulle kunna tänkas bli avlyssnade här i landet, om vi nu skulle besluta om denna lagstiftning? Finns det någon bedömning som är känd? Jag såg med intresse att statssekreterare Ingvar Carlsson i andra kammaren i går även bragte denna fråga på tal och gjorde en gissning som väl i hans fall får anses vara kvalificerad. Han sade: Jag kan tänka mig att antalet kommer att understiga ett dussin personer. En annan fråga som ställts i Danmark är: Vad gör man, om den misstänkte finns på en stor arbetsplats? Riskerar även andra på företaget att bli avlyssnade? Kommer inte — herr Björk var inne på den aspekten — en vidare krets av personer att beröras av telefonavlyssningen, som omfattar även ganska oskyldiga samtal och kontakter, något som kommer att väcka oro och Oovisshet? Detta är naturligtvis frågor som det är anledning att ställa i kväll, när vi är färdiga att ta ställning till förslaget. Hittills har telefonavlyssningen haft en ganska markant begränsning, då denna åtgärd vidtagits företrädesvis när det gällt brott mot rikets säkerhet — spionage och olovlig underrättelseverksamhet. Nu vidgas sfären till att omfatta ett annat område — en annan riktning så att säga. Det blir hädanefter svårare för riksdag och regering att fasthålla en klar principiell linje i dessa frågor. Nästa gång kan det vara en annan typ av brott som rikspolischefen begär telefonspaning för. Vi har då en svagare plattform att stå på om vi vill säga nej. Justitieministern har infört flera ga rantiregler — om domstolstillstånd i varje enskilt fall, tidsbegränsning till en månad osv. Detta är i och för sig behövligt och naturligtvis tillfredsställande. Första lagutskottet har därtill fogat kravet på en redovisning av erfarenheterna, om förslag till förlängning skulle bli aktuellt ett annat år. Att man formulerat en sådan villkorlig sats innebär väl att man kan tänka sig en fortsättning. Detta är just vad man kan befara, alltså att en tillfällig lag blir permanent därför att narkotikabrotten kommer att vara permanenta. Vi kommer att ha detta problem och måste leva med det i vårt samhälle och i varje nutida samhälle. Vi kommer då att frestas att behålla lagen. Inför detta perspektiv har vi motionärer försökt anlägga moteld, velat ta det säkra för det osäkra och föreslagit att lagen inte skall införas, denna lag som upphovsmännen själva uppenbarligen är så osäkra på och vars principiella innebörd är ytterligt tveksam. Herr talman! Därför ber jag att få instämma i de bifallsyrkanden till motionerna som tidigare avgivits.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på de stora frågorna om rikets säkerhet och om narkotikabrottens vederstygglighet. Det är områden som jag är mycket okunnig på. Jag känner bara ett behov av att här röra vid en liten formalitet, som kanske inte är helt oväsentlig i alla fall. Det gäller det svar som första lagutskottets ärade ordförande gav på herr Björks fråga, om bandupptagningar av telefonavlyssnade samtal skulle få användas som bevismaterial inför domstol. Herr Alexanderson svarade att vi här i landet har fri bevisprövning, och det betyder väl att domstol kan både godtaga och refusera materialet. Just detta svar riktar uppmärksamheten på en mening i första lagutskottets utlåtande.

Menar utskottet att spaningsmetoden föranleder langarna att uttrycka sig försiktigare i telefon? Då är det ju också riktigt att verksamheten försvåras. Om de emellertid skräms från att använda telefonen, är det uppenbart att satsen inte håller. Men det är kanske inte så mycket den saken jag ville peka på utan mera vad herr Alexanderson sagt om att telefonavlyssningen indirekt kan leda till bindande bevisning. Ja, det är väl meningen med spaningsmetoden, annars finns det ingen anledning att slå in på den här vägen. Därvidlag kan det ju inte finnas någon invändning, i varje fall inte från min sida. Skall emellertid i skyddet av principen om fri bevisprövning hos domstolarna den slutsatsen dras av utskottets skrivning att bandupptagningar av telefonavlyssningar direkt — alltså inte indirekt — skall få utnyttjas som bevismaterial? Skall man läsa ut någonting sådant ur denna text, vilket man kan göra, har jag svårare att vara med. Den uppfattningen är bestämd av vad jag liksom herrar Björk och Dahlberg fått lära mig under arbetet i integritetsskyddsutredningen, där vi är ledamöter, nämligen att bandupptagningsmaterial är högst otillförlitligt. Den synpunkten har jag velat få införd i protokollet, även om jag biträder första lagutskottets yrkande i denna fråga.

För detta val har förhandlingar ägt rum om gemensam lista. Emellertid har dessa förhandlingar ej kunnat slutföras.

Herr talman! Herr Werner har frågat om jag avser att föranstalta om en kartläggning av antalet hemlösa i landet samt om jag är beredd medverka till någon form av försöksverksamhet med fritidslokaler och verksamhet ägnad att skapa möjligheter till större mänsklig gemenskap för de hemlösa och, i så fall, om statligt stöd för sådan verksamhet kan påräknas. Genom olika undersökningar under de senaste åren har de hemlösas problem kommit att uppmärksammas av myndigheterna mer än tidigare. Behovet av ökade åtgärder på detta område har därigenom klarlagts. Som interpellanten framhållit ankommer dessa åt gärder på de kommunala myndigheterna. Flertalet av de hemlösa torde höra hemma i de tre storstäderna. En viss uppfattning om antalet hemlösa i dessa städer kan man få av det antal platser i ungkarlshotell, härbärgen, inackorderingshem osv. som ställts till förfogande för att lösa deras bostadsfråga. I Stockholm finns för närvarande cirka 2 000 platser, i Göteborg cirka 800 och i Malmö cirka 300 platser. Enligt uppgift torde det tillgängliga platsantalet medge att bostad kan erbjudas även de s.k. uteliggarna. I vilket fall som helst är de hemlösas antal så pass betydande att bostadsanskaffningen för dem ställer särskilt storstäderna inför stora uppgifter. I ett interpellationssvar den 27 februari i år i andra kammaren till herr Wiklund i Stockholm har jag närmare redovisat omfattningen av de åtgärder som i Stockholm, Göteborg och Malmö har vidtagits eller planerats för att tillgodose behovet av bostäder, samlingslokaler osv. för de hemlösa. Som framgått av nämnda interpellationssvar omfattar dessa åtgärder i Stockholm och Göteborg även försöksverksamhet med lokaler för gemensamhetsaktiviteter för olika grupper. När det gäller frågan om kartläggning av antalet hemlösa vill jag hänvisa till att det numera ingår i socialnämndernas uppgifter att bedriva en uppsökande verksamhet. Detta har fastlagts genom ett tillägg till socialhjälpslagen, som beslutades vid förra årets riksdag och som trädde i kraft den 1 juli 1968. Ett antal kommuner hade redan före lagändringen genomfört eller påbörjat uppsökande verksamhet i form av inventeringar, intervjuer, enkäter eller annan kartläggning av hjälpbehov. Den kommunala aktivi teten på detta område har påtagligt ökat efter lagändringen. I ett par kommuner pågår särskild försöksverksamhet. Det ankommer på socialstyrelsen att i den mån det behövs ge socialnämnderna råd och anvisningar för denna verksamhet. Förslag härtill har utarbetats inom socialstyrelsen efter samråd med annan expertis, kommuner och organisationer. Man kan räkna med att socialstyrelsen inom kort meddelar råd och anvisningar till kommunerna i dessa frågor. På detta sätt genomförda undersökningar kommunvis i anslutning till den uppsökande verksamheten har rent praktiskt betydande fördelar framför en centralt genomförd kartläggning av det slag som ifrågasatts i interpellationen.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

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket utan bara göra några korta kommentarer. Jag skall inte gå in på bakgrunden till aktionen här i Stockholm. Det som då hände visar emellertid i sig självt att här föreligger ett socialt problem. Det gäller att söka finna metoder för att så långt som möjligt lösa det problemet. Jag har sagt i en debatt i medkammaren i samma fråga, att välfärdssamhället självfallet inte är problemfritt. Det socialpolitiska arbetet är ständigt inriktat på att finna lösningar, inte minst på mänskliga problem i dagens samhälle. Verksamhetsformerna måste alltid anpassas till samhällsutvecklingen, och en sådan strävan pågår. Den utredning jag omnämnt i mitt svar, socialutredningen, har till uppgift att bl.a. penetrera frågor av detta slag. Eftersom herr Werner citerade professor Inghes bok, kan jag upplysa herr Werner om att professor Inghe själv deltar i det utredningsarbetet. Jag vill gärna betona att den grupp människor som det här gäller inte är enhetlig. Den saken har påpekats flera gånger. 1964 års nykterhetsvårdsundersökning lämnade en rad intressanta uppgifter, som till en del belyste förhållandena för de grupper av människor, som utan tvekan har problem av skiftande slag och som ofta befinner sig i en riskzon. Man betonade behovet av nya öppenvårdsåtgärder av kollektiv typ inom ramen för framtidens socialvård, och man betonade angelägenheten av att sådana åtgärder vidtas. Det dominerande inslaget av ensamstående individer i bl.a. nykterhetsklientelet motiverar t.ex. anordnandet av gemensamhetslokaler bl.a. för kulturella aktiviteter samt förströelser och kontakter. En verksamhet av denna art, som svarar mot ett faktiskt behov, kan komma att fylla en väsentlig, förebyggande uppgift. Det är därför som den är viktig. I möjligaste mån bör härvid aktiviteter för särskilda kategorier undvikas. Jag har tidigare sagt att detta är en fråga som har många aspekter. Det är inte lätt att finna några enkla generella lösningar på problemen. Det är frågor av djupgående karaktär. Herr Werner säger att staten väl ändå har uppgifter här. Javisst! Vi medverkade alla till att åstadkomma en snabb aktivitet bl.a. på detta område genom den lagändring som jag omnämnt i mitt svar och som nu ålägger socialnämnderna uppgiften att bedriva en aktiv, uppsökande verksamhet. Det är ett led i arbetet. Jag vill gärna säga att flera led återstår, men här har vi att avvakta utredningen och dess förslag.

Herr talman! Ordet sabbatsår kan tyckas mera valt som en slogan än som ett riktigt arbetsnamn, och det kan man beklaga, om man vill. Det hade varit klokare att kalla det för vad det är, nämligen en möjlighet för allt fler löntagare att få en sammanhängande ledighet under sitt liv. Det behöver inte vara ett år, det kan vara ett halvt år, det kan vara några månader eller längre. Jag förmodar att just ordet sabbat för de allra flesta närmast för tanken på vila. Det behövs naturligtvis också vila under ett långt arbetsfyllt liv, men vi åsyftar med den sammanhängande ledighet som är föreslagen i motionen att den även skall kunna användas på andra sätt. Vi har väl minst av allt tänkt att man skall sitta och rulla tummar eller ligga på sofflocket. I utlandet, där man länge prövat ett system med just en hopsparad semester eller sammanhängande ledighet, har denna ofta använts till studier. Många av oss har säkert sammanträffat med lärare från Förenta staterna som just har tillbragt sitt sabbatsår med att resa runt i Europa och även har kommit hit till Sverige för att studera olika länders undervisningsmetoder och annat som kan befrämja deras eget arbete hemma. I Amerika har dessutom en bilarbetare, som har vissa kvalifikationsår, rätt att ta ut en längre ledighetsperiod. I Australien har metallarbetare och typografer samma möjligheter, och jag skulle kunna räkna upp en hel del länder där sådant förekommer. Det är mycket lätt att göra sig lustig över denna motion. Det gjorde också en yngre nykommen socialdemokratisk riksdagsman genom att kalla den för ett aprilskämt i januari. Men det kanske inte är lika lätt för vederbörande att gå förbi sin egen representant i regeringen, statsrådet Geijer, som alldeles nyligen förklarade att detta är en reform som med all säkerhet kommer på 1970-talet. Under TCO:s utbildningsdagar i slutet av år 1968 uttalades också från LO att de som varit ute i arbetslivet sju till åtta år bör få ett studieår vid vuxen ålder, något som kanske borde noteras. Från företagarsidan har samma synpunkter lagts fram. Det är alltså inte ett hugskott från oppositionshåll som är så alldeles lätt att klubba ner. Jämlikhetssträvan är ju ett honnörsord i våra dagar. Vi har nyligen läst att en arbetsgrupp inom det socialdemokratiska partiet under ordförandeskap av Alva Myrdal är full av god vilja att finna åtgärder för att skapa större jämlikhet på olika fronter. Det tycks inte vara så lätt att finna praktiska utvägar och åtgärder. Här kan vi tillhandahålla ett fält att arbeta på. Var så goda! Vi vill inte införa systemet i morgon, så verklighetsfrämmande är vi inte, och det står heller inte i reservationen. Vad vi begär är en förutsättningslös utredning. Med sikte på 1970 talet och inte minst med tanke på den ökade stressen i vårt samhälle vore det klokt om kammaren följde reservationen. Ty sabbatsåret kommer, var så säker! Vi skall vid denna riksdag också diskutera pensionsåldern. Det finns många förslag, ett om sänkt generell pensionsålder och ett annat om sänkt pensionsålder för vissa grupper med påfrestande arbete. Dessutom diskuteras en flexibel pensionsålder och även, men inte minst, en individuell pensionsålder. Det senaste alternativet är naturligtvis det ur alla synpunkter mest rättvisa och kloka. Vi vill i diskussionen införa en möjlighet för människor som vill — observera som vill — att under en tid, då de har kraften och lusten i behåll, studera eller på annat sätt öka sina kunskaper om människorna och se sig om i denna förunderliga värld. Det kan ske genom möjligheten att lägga samman den lagliga semestertiden för olika år. Vi har allesammans i denna kammare fått avge röstprov. Jag fick en an modan om att lyssna på min egen röst. Det befanns att man hade valt ett avsnitt ur det anförande som jag för några år sedan höll om utredning om införandet av en sammanhängande ledighet ifrån arbetet.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

Herr talman! Jag har ingenting att erinra emot en utveckling som går dithän att fru Hamrin-Thorell får någonting att glädjas åt på gamla dagar, om inte för annat så för att barnbarnen får tillfälle till att ta del av anförandena i riksdagen. Frågan om sabbatsår kan möjligen vid den tidpunkten ha större aktualitet än i dag. Jag har nämligen mycket svårt att tänka mig att det här med sabbatsår kan bli någonting för folk i allmänhet. Däremot förstår jag att det för vissa tjänstemannagrupper i de högsta skikten kan bli en fråga — möjligen existerar den redan i dag — som kan få större omfattning i framtiden. Det är emellertid säkerligen en sak som kan ordnas genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och den som skall komma i åtnjutande av en sådan förmån, om vi nu skall kalla det förmån, men däremot inte något som kan behöva föranleda vare sig utredning eller lagstiftning. Hur realistisk man än vill vara är det mycket svårt att över huvud taget tänka sig att det ens i framtiden skulle kunna bli aktuellt med någonting av den karaktären att var och en under sin aktiva tid skulle kunna beredas låt oss säga ett ledighetsår av det här slaget. Jag sade redan i utskottet att om det skulle finnas någon möjlighet att åstadkomma sådan ledighet för alla under deras aktiva tid, måste man räkna med att åtminstone 50 000 personer om året skulle få ledighet från sina arbeten. Det finns nämligen bortåt tre miljoner löneanställda i landet, och om var och en skulle få sådan ledighet under en aktiv tid på 30—40 år, måste det årligen bli många som beredes 1ledighet. För den grupp i samhället som jag representerat och väl fortfarande representerar finns det nog vissa risker för att de får ett sabbatsår under sin aktiva tid i form av arbetslöshet, där de ser det som en om inte tillfredsställande så dock lösning att de kan uppbära arbetslöshetsunderstöd eller omställningsbidrag eller något i den stilen. De har dock därvid alltid skyldighet att anmäla sig på arbetsförmedlingen, eftersom de skall stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till att lyfta förmåner av detta slag. Följaktligen, herr talman, betraktar jag tanken på ett sabbatsår på basis av en utredning med åtföljande lagförslag som så verklighetsfrämmande att jag inte anser att det för närvarande finns anledning att syssla med den. Om frågan kan bli aktuell om 10—15 år vet jag inte någonting om, och det gör förmodligen inte fru Hamrin-Thorell heller.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

Herr talman! Fru Hamrin-Thorell berörde i sitt inlägg en del aktuella saker inom det område som andra lagutskottet har att behandla och som vi bör ha i åtanke. Hon nämnde att det finns en strävan till jämlikhet i de frågor vi behandlar och debatterar, och att det tydligen för en del — jag cite rar fortfarande fru Hamrin-Thorell — var svårt att hitta områden för insatser. Frågan om ett sabbatsår var emellertid ett sådant område. Nog måste man väl fråga sig om detta med ett sabbatsår är den mest angelägna reformen att diskutera i dag och på lång sikt. Visserligen sades det här att det kan vara roligt när man blir gammal att kunna säga: Denna fråga har man tagit upp i riksdagen och att man då var mycket framsynt och tillhörde ett framsynt parti. Om man äger kännedom om arbetslivet, hur det ser ut i dag och om de behov som där finns av insatser på olika områden, då är jag klar över att man bör bli ganska gammal innan frågan om ett sabbatsår kan bli en angelägen reform och en reform med bredd. Det vill jag ändå säga från denna plats. För den som känner till vardagslivet i vårt samhälle och vad som brister där råder det väl inget tvivel om att det finns en rad områden där det i dag behövs reformer för att skapa en bättre situation för de många människorna. Andra lagutskottet gjorde en resa i höstas, och då upptäckte en hel del ledamöter att det fanns brister i vårt samhälle. Jag tänker bl.a. på den diskussion och det beslut som vi då fick om gruvarbetarnas pensionsålder. Det sades vid detta tillfälle att det finns en rad grupper i samhället som är i samma situation. Fru Hamrin-Thorell tog ju själv upp frågan om pensionsålder här och betonade att det är en fråga som måste komma med i bilden. Pensionsfrågan kommer om någon vecka att behandlas här i riksdagen, och jag skall inte föregripa behandlingen därav. Vi har en rad andra områden inom t.ex. arbetslivet och miljöförhållandena, där det finns utrymme för insatser. Vi har anledning att fundera på människans ställning i ett samhälle i förvandling och hur det verkar för de många människorna som där utsätts för påfrestningar. Det är områden som berör de stora grupperna. Dessa frågor — t.ex. pensionsfrågor — måste ges förtursrätt. Visst kan det vara tjusigt att syssla med utopia ibland, men det finns fog för att i riksdagen säga: Låt oss syssla med de frågor som är verklighetsnära och lösa dem, innan vi svävar ut alltför mycket i en ljusblå utopias värld. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr förste vice talmannen fällde ett yttrande som jag tycker är intressant i sammanhanget. Det berörde en sak som vi motionärer har tagit upp. Herr Strand sade att det blir i hög grad aktuellt för en hel del löntagare att oupphörligen skaffa ett nytt arbete och att det kan bli omställningssvårigheter för dem. Det är verkligen sant. Det är många som i dag har anledning att känna det som en mycket påträngande aktualitet. En av anledningarna till att vi har motionerat är just att utvecklingen i samhället går mot större rörlighet. Folk flyttar mer mellan olika yrken — ibland på grund av tvingande nödvändighet men ibland också därför att de upplever det som angeläget att få möjlighet att förnya sig. Många kan inte i det arbete som de har startat med få den tillfredsställelse som de gärna skulle vilja ha. Förhållandena är många gånger pressande, och det kan vara så att enskilda individer upplever just sina egna arbetsförhållanden som särskilt påfrestande. Vi har därför, herr talman, i vår motion visat på att en av anledningarna till att över huvud taget diskutera dessa frågor är det ökade behov av t.ex. vuxenutbildning som kommer att föreligga i vårt samhälle. I det mest industrialiserade samhället i världen, Amerikas förenta stater, har man för åtskilliga år sedan börjat införa detta system. Nu tror vi inte att det blir fråga om sabbatsår, utan det blir givetvis kortare perioder — sabbatsledighet är väl ett bättre uttryck. I USA, herr talman, är det inte några speciella löntagargrupper — inte som herr förste vice talmannen sade högre tjänstemannagrupper — som varit intresserade av denna fråga utan det är alla typer av löntagargrupper. Därför tycker jag att utskottets talesman var ganska konservativ, om uttrycket tillåtes, när han menade att detta är en fråga av så oerhört långsiktig karaktär, att det i dag inte finns anledning att över huvud taget diskutera den på allvar. Ingen tror väl att den utformning som arbetstiden nu har och den som närmast är aktuell är någonting som inte kommer att förändras. Det blir i alla industriella samhällen ytterligare diskussion om hur arbetstiden skall ordnas. Det kan vara fråga om en generell förkortning av arbetsveckan, och det kan vara fråga om en längre semester. Det finns anledning att slå fast att den framtida utvecklingen inte är så spikad att det inte i vårt land liksom i andra länder kan vara aktuellt att lägga ihop en del av den minskade arbetstiden till längre perioder. Jag tror att detta skulle vara ett utomordentligt inslag i ledet att skapa ökad valfrihet för alla typer av löntagargrupper. Det gäller inte här alldeles speciellt en tjänstemannafråga, utan jag skulle snarast tro att just arbetargrupperna i framtiden kommer att få ett särskilt behov av att efter kanske 15 å 20 år i arbetslivet erhålla möjlighet att utbilda sig — och sabbatsledigheten ger ju en utmärkt möjlighet därtill — för nya och, som de upplever det, mera meningsfyllda uppgifter. Jag anser därför att herr förste vice talmannen har fel när han säger att detta ligger så långt bort i framtiden. Det är en fråga som vi behöver diskutera i dag, och jag yrkar därför bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vet inte om det finns så stor anledning att säga någon ting ytterligare i denna fråga. Jag tycker inte att herr Dahlén i sitt anförande fört den något närmare verkligheten. Han har fortfarande ett resonemang där han blandar in både arbetslöshet och studier och litet sådant, och jag har i varje fall från början tolkat motionen — som vi ju behandlat en gång tidigare i riksdagen — såsom ett önskemål att utreda frågan om att bereda de anställda i allmänhet möjlighet att ägna sig åt någonting annat än sitt arbete och att fritt välja vad de vill syssla med. Vidare skulle man utreda frågan på vilket sätt de anställda skulle få sin försörjning under denna tid. Jag känner mycket väl till att det inom vissa konstnärliga verksamheter fordras låt oss säga ett sabbatsår eller någonting liknande som innebär att vederbörande far ut i världen för att studera hur motsvarande verksamhet bedrives på annat håll och vilken inspiration detta kan ge. Men att jag inte har någon tanke på att exempelvis en som blir arbetslös skulle få tillräcklig stimulans eller tillräckligt intresse att ägna sig åt någonting annat än att söka ett nytt arbete så snart som möjligt, det är den konservatism som ligger i mitt sinne. Min uppfattning är nämligen mera jordbunden och jag vill inte sväva ut, inte precis i rymden men i vart fall långt i det blå i en sak som möjligen blir aktuell för ett mindre antal av dem som är verksamma i vårt samhälle men långt ifrån för den stora majoriteten — tillåt mig att säga det, herr Dahlén.
Herr talman! Utskottets ärade ordförande gjorde mig litet förvånad ur vissa synpunkter. Det föreföll som om han inte hade läst motionen, där en rad av de saker jag här nämnde tagits upp och en hel del andra saker också. Men då förhåller det väl sig på det sättet, att majoriteten i andra lagutskottet inte läst motionen och verkligen inte fun derat över frågorna. Då förstår jag lättare hur man kunnat komma till den negativa slutsats man gjort.

Herr talman! Vissa frågor kommer envist tillbaka. Frågan om de s.k. övergångsänkornas pension hör till dem. I år tycks envisheten ha vuxit i styrka. Utskottet har haft fem motioner i ämnet att behandla, motioner inte bara från oppositionen. Bakgrunden torde kammaren väl känna. År 1960 reformerades formerna för änkepensioneringen. Datum den 1 juli 1960 blev en skiljelinje. De som blivit änkor efter denna dag har ingen inkomstprövning av sin pension. Det har däremot de som blivit änkor före detta datum, vilket för dessa människor innebär att pensionsförmånen minskas med en tredjedel av änkans inkomst i den mån den överstiger 1700 kronor om året. Detta att vi har två grupper inom änkepensioneringen med olika bedömning har upplevts som mycket otill fredsställande ur rättvisesynpunkt. Envisheten medförde att riksdagen år 1964 överlämnade motioner om utredning och översyn av reglerna för änkepensioneringen = till pensionsförsäkringskommittén. Reservationen vid utskottsutlåtandet i dag följer upp årets motioner och föreslår »att pensionsförsäkringskommittén åläggs att med förtur behandla frågan om Öövergångsänkornas pensionsförhållanden i syfte att nuvarande inkomstprövning avskaffas». Herr talman! Jag har för mig att det hör till vårt arbete här i riksdagen att rätta till orättvisor inom vårt ansvarsområde, nämligen lagstiftningen. Jag är medveten om att denna fråga på sitt sätt är invecklad, bl.a. ur ekonomisk synpunkt. Men den goda viljan måste vi visa att vi på allt sätt vill komma till rätta med problemet. I dag begär envisheten att frågan behandlas med förtur av pensionsförsäkringskommittén. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga efter herr Blomquists anförande. Det är emellertid ett par saker jag skulle vilja påpeka. För folkpensioneringen inklusive änkepensioneringen inom folkpensioneringens ram har vi avskaffat behovsprövningen. Alla erhåller sin pension utan behovsprövning, men annorlunda är det när det gäller änkepensioneringen under förutsättning — och här kommer vi in på frågan om övergångsänkorna — att man blivit änka före den 1 juli 1960. Där går gränsen. Som det redan har sagts gjorde riksdagen 1964 en framställning om att pensionsförsäkringskommittén =: skulle behandla frågan om övergångsänkorna för att komma till rätta med deras problem. Det har nu gått fem år, och det är då ganska naturligt och förståeligt att det har väckts en rad motioner i vilka det begärs att denna fråga skall behandlas med förtur inom kommittén. Motionerna får väl ses som ett utslag av otålighet, ty det finns all anledning att försöka ändra på ett förhållande som för vederbörande känns orättvist, tungt och svårt att bära. De människor som råkat hamna på fel sida om gränslinjen den 1 juli 1960 anser sig — därom är jag ense med dem — vara en grupp som kommit i kläm. Att det rör sig om en liten grupp gör inte problemet mindre för berörda människor. Det framstår som angeläget att vi gör vad vi kan för att åstadkomma all möjlig rättvisa, så att dessa människor känner att de blir behandlade på samma sätt som andra. Det är från den utgångspunkten man får se motionerna och den reservation som avgivits till utskottets utlåtande. Bakom reservationen står representanter för alla de fyra partier som är företrädda i utskottet.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

Herr talman! Herrar Blomquist och Carlsson har i allt väsentligt sagt vad som behöver sägas i denna fråga. Ärendet har ju också vid flera tillfällen aktualiserats både i motioner och interpellationer. Som motionär såväl i år som tidigare vill jag ändå säga några ord i frågan. När 1964 års riksdag beslöt att överlämna motionerna till pensionsförsäkringskommittén hoppades vi motionärer att frågan om inkomstprövningen beträffande dessa änkepensioner skulle tas upp till behandling i kommittén före åtskilliga andra frågor, eftersom det här gäller en speciell avgränsad grupp. När sedan pensionsförsäkringskommittén i maj 1968 avlämnade ett delbetänkande var tyvärr inte denna fråga slutgiltigt behandlad. Vad som händer för dessa änkor är att det avgiftsfria beloppet höjs från 1700 till 2000 kronor. Inkomstprövningen tar kommittén inte ställning till. Utskottsmajoriteten säger i utlåtandet att man i avvaktan på kommitténs förslag får fortsätta på den inslagna vägen att söka förbättra inkomstprövningsreglerna. Ja, herr talman, då blir det väl liksom hittills någon eller några hundralappar varje gång. Det kan inte vara tillfredsställande att vi inte efter nio års bestående orättvisor kan få en lösning på denna pensionsfråga. Det gäller ändå en förhållandevis liten grupp pensionärer.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

Herr talman! Jag skulle med några ord vilja motivera, varför jag inte kommer att rösta med reservanterna i denna fråga och varför mitt namn inte återfinns under reservationen. Herr Carlsson sade att representanter för samtliga demokratiska partier skrivit under reservationen. Det är alldeles riktigt, men det var också dessa fyra partier som en gång beslutade i den här frågan och som därmed tyvärr gjorde en ur vissa synpunkter mindre lycklig gränsdragning mellan dem som blivit änkor efter år 1960 och dem som blev änkor före år 1960. Vi kan därför inte skylla ifrån oss i det här fallet, och det kan inte herr Carlsson heller. Vi får väl ändå stå för det beslut som vi gemensamt fattade den gången. Jag ömmar i lika hög grad som någon av de andra partirepresentanterna för denna grupp av människor, av vil ka många utan tvivel har det svårt. Det finns emellertid grupper som har det lika svårt. I nästa ärende på föredragningslistan behandlas de frånskilda kvinnorna, men ingen har reserverat sig beträffande dem. Även de ensamstående kvinnorna med barn har det besvärligt. Det finns alltså grupper av kvinnor som har det svårt — det är inte fråga om annat — grupper som vi alla ömmar för. Den grupp som vi nu talar om är inte så liten. Den utgör, enligt uppgifter som jag har fått, ungefär 22000 kvinnor. Den gruppen kommer inte — som många kanske tror — att snabbt försvinna eller minska, utan den kommer även i framtiden att ha anspråk på en icke behovsprövad pension. Kostnaderna är alltså inte så obetydliga.

Bakom denna begäran om remiss till pensionsförsäkringskommittén stod bl.a. Sigrid Ekendahl och Arne Geijer. Den grundade sig även på en tidigare av folkpartiet väckt motion, med Cecilia Nettelbrandt i spetsen, i vilken vi begärde denna översyn, eftersom vi ville att förhållandena skulle bli rättvisare, inte minst för kvinnorna. Vi begärde att översynen skulle avse dels jämlikheten, dels möjligheten att införa en egenpension för kvinnorna, så att de slapp vara avhängiga av mannens pension på det sätt de nu är. Det var, menade vi, ett grepp som skulle leda till en rättvisare pensionering. Jag anser alltså att det är ologiskt att lappa på det gamla dåliga system vi har och finner det betydligt lämpligare att invänta resultatet av den pågående utredningen. Herr talman! Motiveringen för mitt ställningstagande är att om man bryter ut denna lilla grupp — jag vill inte bli beskylld för att jag inte ömmar även för den — måste man ändå ta med den i en översyn av det gamla systemet och vid tillskapandet av ett nytt system. Det innebär alltså att flytta gruppen fram och tillbaka. Det finns många grupper som man i så fall skulle göra precis likadant med, och jag anser att det är olämpligt. Jag tror att utredningen går långsammare, om man tillgriper det tillvägagångssättet och att vi fortare når resultat om riksdagen bifaller utskottets hemställan, vilket jag förmodar att förste vice talmannen kommer att yrka.
Herr talman! Om vi hade kunnat behandla dylika frågor utan att ta hänsyn till kostnaderna förmodar jag att vi inte skulle ha svårigheter att fatta ett enhälligt beslut. Men faktum är att när reformen genomfördes 1960 fanns inte möjlighet att införa en änkepension av det innehåll som eljest togs in i lagförslaget, om man skulle ta hand om alla som redan vid den tidpunkten var änkor. Det rörde sig om betydligt över 100 000, av vilka inte mer än en tredjedel redan hade hjälp i någon form. Änkepensioner var nämligen tillgängliga endast för den som var 55 år vid mannens frånfälle. Dessutom fanns ett särskilt änkebidrag till dem som blev änkor och hade barn under 12 år i sin vård. Det fanns också särskilda barnbidrag som dessa änkor kunde lyfta. Allt detta slopades 1960 och man antog en pensionsordning, även för änkorna, som i stort sett anknöt till vad man räknade med att samhället skulle ha råd med. Även de kvinnor som hade blivit änkor före den 1 juli 1960 togs alltså in i systemet. För dem blev reglerna mot svarande dem som gällde för kvinnor som blev änkor efter den 1 juli, men med den begränsningen att inkomstprövning tillämpades för dem som vid den tidpunkten redan var änkor. Men de som var änkor den 1 juli 1960 fick barnpensionen precis som de som blev änkor därefter. De fick alltså en betydande förbättring genom att de fick pensioner efter det nya systemet. Vi är väl fortfarande i den situationen att — även om det rör sig om en relativt liten grupp — kostnaderna ändå hindrar oss att ta det steg som motionärerna och reservanterna vill att vi skall ta. Vi har ingen riktig statistik, men för närvarande lär ungefär 27 000 av dem som blev änkor före den 1 juli 1960 uppbära pension. En del får hel pension och en del reducerad på grund av inkomstprövningen. Men vi har i dag ingen kännedom om hur många som har inkomster av den storleksordningen att de inte kunnat tillerkännas pension. Men om jag minns rätt var det 1960, när vi prövade ärendet, ungefär 35 000 som hade etablerat sig på förvärvsmarknaden så att de hade inkomster av den storleken att de inte kunde komma i fråga om man tillämpade inkomstprövning. Förmodligen har de fortfarande sin försörjnng ordnad genom förvärvsarbete och har inkomster av den storleken, alltså ungefär 15 000 kronor. Där går gränsen för att de skall få änkepension eller någon del därav. Hur många de är i dag vet vi inte. Men eftersom det var 54 000 som fick pension 1960 och det återstår 27000 av dessa — och vi räknar med ungefär samma minskning i antalet av dem som inte fick någon pension 1960 — så skulle dessa 35000 ha reducerats till mellan 17000 och 20000. I varje fall räknar man litet grovt med att kostnaderna för att genomföra motionärernas önskemål, som reservanterna anslutit sig till, uppgår till åtminstone 85 miljoner kronor. Jag förmodar att pensionsförsäkringskommittén, när den nu inte lagt fram något förslag till lösning av denna fråga, har räknat med att man haft bättre nytta av dessa 85 miljoner på annat håll. Man har väl också räknat med att i varje fall de som har det sämst ställt bland de äldre änkorna eller övergångsänkorna ändå får sin pension. De som har sin försörjning — i varje fall huvudsakligen — ordnad genom förvärvsarbete får väl vänta tills förhållandena är sådana att man kan slopa den nuvarande inkomstprövningen. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Fru Hamrin-Thorell rör ju om ordentligt i grytan. Jag lovar dock att inte beskylla henne för att inte ömma för, som hon säger, »denna lilla grupp». Men nog är hon ute på farlig mark när hon börjar tala om alla andra grupper i samhället och särskilt grupper av kvinnor som har det svårt, och när hon, som jag tyckte, försökte att något bagatellisera just rättvisefrågan — det är ju den det handlar om. Hon för också in de verkligt stora framtidsvisionerna i debatten. Det är intressant, och jag skall gärra följa med i hennes visionära verksamhet. Jag är helt medveten om att utvecklingen i vårt samhälle alltmer går därhän att synen på änkepensionen som det avgörande trygghetsmomentet för en kvinna blir inaktuell. Men vi är inte där ännu, och jag tror att den grupp som vi i dag talar om har föga hjälp av Ruth Hamrin-Thorells framtidsvisioner. Den ärade utskottsordföranden är lika massivt och solitt saklig som alltid. Han för naturligtvis in diskussionen på de ekonomiska områdena och använder stora, tunga siffror. Men, herr Strand, vi skall i dag inte ta slutlig ställning till frågan, om inkomstprövningen helt skall avskaffas. Problemet gäller om riksdagen skall få möjlighet att rätta till övergångsänkornas egenartade och av många som orättvisa upplevda pensionsförhållanden. Märk väl att det i dag gäller förtur vid behandlingen i pensionsförsäkringskommittén.

Herr talman! När jag lyssnade till fru Hamrin-Thorell fick jag en känsla av att det var eftertankens kranka blekhet som infunnit sig, detta enär hennes namn inte finns med på reservationen. Hennes övriga partikamrater finns ju med där liksom representanterna för de borgerliga partierna. Det var väl därför fru Hamrin-Thorell försökte rättfärdiga sitt ställningstagande med att tala om andra saker, som inte löser dessa problem. Man säger att detta inte är någon liten grupp. Tydligen är den dock inte tillräckligt stor för att man skall ägna den intresse. Då är det mera angeläget att tala om sabbatsår, som kanske kan förverkligas på 1980-talet. Här har vi ett ärende på vardagsnivån, det rör människor som i dag sitter mitt uppe i bekymren och känner orättvisan inpå sig. Detta har föranlett motioner från olika partier i riksdagen, och det har lett till att man ställer sig bakom en reservation. Pensionsförsäkringskommittén — har att behandla detta ärende, och därifrån väntar man ett förslag som skall eliminera orättvisorna. Jag skulle vilja be kammarens ärade ledamöter att ta del av yrkandena i de fem motioner som omnämns på första sidan av utskottets utlåtande. När man ser vilka som motionerat förstår man också av det, var uppslutningen kring dessa önskemål finns. Till utskottets ärade ordförande vill jag säga, att visst är kostnadsfrågan ett hinder. Det problemet skall pensionsförsäkringskommittén pröva för att sedan lägga fram ett förslag som skall undanröja vad man betraktar som orättvist. Att frågan är aktuell och har va rit aktuell bevisar väl riksdagens år 1964 gjorda framställning, att pensionsförsäkringskommittén skulle ta itu med dessa frågor. Rättvisa och jämlikhet har varit honnörsord i debatterna detta år. Här är ett ärende, där dessa honnörsord bör vara med i bilden. Här bör de mänskliga dimensionerna tillmätas ett utrymme som gör att människor, oavsett om de tillhör en stor eller liten grupp, känner sitt värde och inte anser sig orättvist behandlade. Tyvärr är det många av dem vi här diskuterar som i dag känner sig orättvist behandlade.

Herr talman! Herr Blomquist tycks ha tolkat både motionerna och reservationen så att man inte kräver ett slopande av inkomstprövningen. Men vad är det då man vill? Jag har i alla fall tolkat motionerna så att man vill ha bättre fart på utredningen, vilket skall resultera i ett slopande av inkomstprövningen för de s.k. övergångsänkorna. En uppmjukning av inkomstprövningen har redan tidigare gjorts. Man tillämpar endast en tredjedels reduktion beträffande inkomst för Öövergångsänkorna, medan avdraget som bekant stiger till två tredjedelar av andra behovsprövade förmåner till andra pensionärer efter en viss årsinkomst. Herr talman, jag tror inte det finns någon anledning att bifalla reservationen bara för oklarheten om vad reservanterna egentligen syftar till. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! De sista älskvärda orden får jag väl ändå besvara. Jag tänker mig att det i alla fall skall ske något i pensionsförsäkringskommittén. Den skall väl efter noggrant övervägande redogöra för hur den ser på hela denna sak. Vi har — det har vi sagt — den uppfattningen att det är orättvist med uppdelningen i två grupper av änkor och två olika sätt att se på änkepensioneringen. Med tanke på den lagstiftning vi har tycker vi att det är riktigt att man tar bort inkomstprövningen, men det kan ju tänkas att expertkommittén kommer fram till en annan syn på problemet. Det vet vi ingenting om. Vi lägger därför fram vårt önskemål, och vi hoppas att vi har rätt. Föreslår kommittén sedan något annat, så skall vi ta det under övervägande. Det viktigaste i dag — det återkommer jag till, herr Strand — är att denna fråga blir behandlad med förtur i pensionsförsäkringskommittén. Bakom detta krav ligger just känslan att rättvisa bör ges åt en grupp som vi anser vara orättvist behandlad.

Herr talman! I detta utskottsutlåtande redovisas bl.a. behandlingen av motionerna I: 149, som jag har avlämnat, och II:164 av herr Börjesson i Falköping m.fl. med förslag om utredning i syfte att få ett system med provisoriska körkort. Frågan har vid många tillfällen tagits upp i riksdagen men avvisats år efter år. Den togs upp redan i 1953 års trafiksäkerhetsutredning, och i bilförarutredningen för några år sedan sysslade man även med denna sak. Att detta förslag möter ett så kraftigt motstånd beror med sannolikhet på att det är föga populärt. Vi är nog alla medvetna om att det skulle vara en impopulär åtgärd att införa en särbestämmelse för nya körkortsinnehavare. Här gäller det emellertid människoliv, liksom det gjorde när vi förra veckan diskuterade narkotikafrågan. Det är människoliv som skall räddas, och då har det ingen betydelse om förslaget är populärt eller inte. Det är numera inte så många människor av äldre årgång som tar körkort, utan det är i stor omfattning ungdomar som strax efter att ha fyllt 18 år begär att få avlägga prov för körkort. De har i många fall kostat på sig en dyrbar och omfattande utbildning. När de får sitt körkort tror de säkert att de kan köra bil och har rätt att köra under så stor frihet som möjligt. De vill inte fungera som ett slags provisoriska bilförare med ett hot över sig att deras provisoriska körkort lätt kan bli indraget.

Alla människor har inte samma handlag när något skall uträttas, och alla bilförare har inte samma köregenskaper. Men ett är säkert, nämligen att det av alla ute i trafiken fordras ett gott omdöme och en stark ansvarskänsla både mot sig själv och mot andra. Ett motorfordon är ett nyttigt och bra redskap men samtidigt livsfarligt och fasansfullt om det används utan gott omdöme och ansvarskänsla. Dessa för en god bilförare så nödvändiga egenskaper tror motionärerna att det finns mycket stora möjligheter att skapa genom ett system med provisoriskt körkort. Att förslaget om provisoriskt körkort förts fram har den direkta anledningen att vi tror att ett sådant körkort skulle vara av väsentlig betydelse när det gäller att minska de många och svåra trafikolyckorna. Jag kan inte annat än anse det vara beklagligt att tredje lagutskottet inte kommit till insikt härom och vill vara med om att öka trafiksäkerheten, bidraga till ett minskat antal trafikolyckor. Hur många ungdomar mister inte sina liv, blir mer eller mindre invalidiserade för hela livet, förorsakar sig själva och sina anhöriga omänskliga lidanden? Orsaken är ofta den att en nybliven körkortsinnehavare trodde att han kunde köra bil, men händelserna visade att det kunde han inte. Hur många människoliv har inte gått förlorade av den orsaken? Hur många har inte blivit invalidiserade genom att bilföraren handlat i ungdomligt övermod och genom att den effektiva förarutbildningen, förarprovet och den skärpta trafikövervakning som tredje lagutskottet talar om inte räckt till? Olyckan inträffade trots detta.

Vi behöver alltid ha kvar en bra förarutbildning och en effektiv trafikövervakning; det ena står inte i strid med det andra. Vårt förslag gäller en komplettering av vad som redan finns. Det provisoriska körkortet är inte avsett att ersätta vare sig en god förarutbildning eller en god trafikkontroll.

Varför inte fråga trafiksäkerhetsverket och försäkringsbolagen om den saken? Vad utskottet uttalat och framhållit som riksdagens uppfattning är föga hållbart. Här kan med skäl den frågan ställas: Hur många människoliv skall räddas? Hur många allvarligt invalidiserade skall räddas på ett år för att utskottet skulle anse att vårt förslag vore värt att ta vara på? Att mäta värdet av människoliv med den måttstock som här använts brukar inte vara vanligt. I andra länder har gjorts omfattande undersökningar om förhållandet mellan olycksbelastade bilförare och åldern på körkortet. I den motion som jag lämnat har vi tagit intryck av vissa undersökningar som gjorts i Västtyskland av där arbetande experter. Vi har även pekat på det förhållandet att det finns många moment i bilkörningen som inte övas under utbildningstiden, t.ex. färd på motorväg, halkoch mörkerkörning. Vi motionärer har den uppfattningen att för alla nya körkortsinnehavare skulle efter en provisorisk tid av t.ex. tre år, även om inga olyckor att tala om förekommit, genomföras en obligatorisk vidareutbildning. Körkortet skulle inte bli permanent förrän vederbörande efter tre år genomgått en kompletterande utbildning och avlagt slutgiltigt körkortsprov. Det är sådana frågor som vi för vår del anser att en utredning borde undersöka. Jag vill sluta med att framhålla att det förslag som vi fört fram utan tvekan skulle leda till ökad respekt för och ökad insikt om de faror och risker som finns när ett motorfordon inte användes på det rätta sättet. Vi får inte glömma bort att kraven på trafikanterna blir allt större för varje år, så som bilarnas antal och trafiken ökar. Detta är i dag och kommer i framtiden att bli något helt annat än det var bara för ett par årtionden sedan. Det kan, herr talman, vara frestande att här framställa ett yrkande om bifall till motionen om provisoriskt körkort, men jag avstår härifrån då det inte skulle leda till något direkt resultat, och om votering begärdes kunde den lätt bli betraktad som en okynnesvotering, när utskottets utlåtande tyvärr är enhälligt.

Herr talman! Eftersom jag har avlämnat en blank reservation till utskottsutlåtandet vill jag här i någon mån precisera min uppfattning. Jag tror att herr Sveningsson i stora delar har rätt i vad han säger. Enligt min mening har utskottet i sin motivering allför lättvindigt avfärdat de fördelar som ett provisoriskt körkort kan innebära. I utskottsutlåtandet säger man t.ex. att alla körkort är provisoriska så till vida som de kan återkallas. Men nog är det i alla fall en viss, ganska betydande skillnad mellan å ena sidan det vanliga körkortet och å andra sidan det provisoriska körkort som motionärerna och då särskilt herr Sveningsson föreslår — det föreligger ju flera motioner i frågan. För det första fordras ju trots allt en hel del för att ett körkort under nuvarande förhållanden skall återkallas. Men framför allt tror jag det föreligger en psykologisk skillnad.

I lagutskottet föredrogs en hel del statistik, fast den kanske inte är redovisad i utlåtandet. Jag förmodar att herr Göran Karlsson kommer att redogöra för detta. Men varför har jag ändå inte velat reservera mig för bifall till motionen? Det är riktigt som herr Sveningsson säger att utskottets skrivning, där man talar om att vinsterna i trafiksäkerhet inte står i rimlig proportion till kostnaderna, inte är särskilt lyckad. Kan man spara människoliv, får man inte se på kostnaden. Man kan inte väga pengar mot människoliv. Nej, anledningen till min tvekan att rösta för motionen är först och främst att det förslaget skulle innebära en hel del olägenheter. Dessutom skulle utformningen nog bli svår. Om man skall föreskriva en tid av ett, två eller tre år, måste det förutsättas att vederbörande har kört en viss sträcka för att prövotiden skall vara av värde. Det skall styrkas genom intyg. Det kan bli tal om intyg som kanske inte alltid är helt korrekta. Vidare skall man, som herr Sveningsson antyder, ordna ett nytt förarprov och vidareutbildning. I detta avseende kan jag inte gå med på motionärernas förslag, nämligen att det först skall finnas en så att säga grundskoleutbildning för förarna och att man sedan skall låta förare med denna begränsade utbildning ge sig ut på vägarna med bil under tre år. När de har gjort detta med bättre eller sämre resultat, skall de slutligen vidareutbildas och bli riktigt trafiksäkra. Jag anser inte att detta är den riktiga vägen att gå, utan jag menar att det rätta sättet är att göra förarutbildningen så omsorgsfull och så noggrann att det stora antal olyckor som inträffar under de första åren efter utbildningen minskar. Är förarutbildningen ordentlig och är kontrollen tillfredsställande, bör väl föraren under de första åren köra säkrare och uppvisa en lägre procent i olycksfallsstatistiken än när lärdomarna från förarutbildningen kan tänkas börja blekna och nya trafikregler kommer till som det inte finns någon garanti för att föraren lärt sig ordentligt. Min mening, herr talman, är alltså att vi i första hand bör satsa på en förbättrad förarutbildning och en förbättrad kontroll vid körkortsprövningen. På denna punkt tror jag att det ännu brister åtskilligt i vad man kräver i fråga om kunnighet och omdöme. Skulle det visa sig, att detta ger det avsedda resultatet, nämligen att vi inte får högre olycksfallsprocent under de första åren än under de senare, behövs inte något provisoriskt körkort. Skulle det däremot visa sig att dessa åtgärder inte räcker, kan kanske herr Sveningsson och jag återkomma tillsammans för att kräva en utredning om ett provisoriskt körkort. Herr talman! Jag har inte något yrkande, eftersom herr Göran Karlsson för utskottet får framställa yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Först vill jag göra en allmän deklaration, och det är att vi säkerligen alla är lika intresserade av att åstadkomma en så stor trafiksäkerhet i vårt land som över huvud taget är möjlig och att vi är överens om att satsa allt som kan satsas på detta i form av utbildning och även ekonomi. Jag säger detta för att ingen skall kunna missförstå mig, när jag i fortsättningen kommer att gå emot det förslag som herr Sveningsson här framlagt. Jag vill först säga ett ord till herr Ernulf. Han förklarar att utskottet har avfärdat det hela litet lättvindigt. Då undrar jag förstås, om inte herr Ernulf borde ha tagit konsekvenserna och skrivit inte en blank reservation utan en reservation med motivering, ty man kan väl inte först vara med på ett utskottsutlåtande och sedan säga att det är lättvindigt tillkommet. Det är den reflexion jag gör med anledning av herr Ernulfs inlägg. Vidare vill jag säga till herr Sveningsson att den fråga det här gäller har utretts av flera instanser. Senast var det bilförarutredningen som behandlade frågan, och utredningen ansåg inte att man kan genomföra en anordning med provisoriska körkort. Jag vill understryka vad utskottet i detta fall sagt, att varje körkort i realiteten ju är provisoriskt, eftersom det finns möjlighet för länsstyrelsen att dra in det, om vederbörande missköter körningen. Herr Sveningsson gav en dramatisk skildring av de människoliv som gått förlorade genom trafikolyckor, och vi tycker utan tvekan allesammans att det är dystert att tusentals människor i vårt land dödas årligen och att ett stort antal människor blir invalidiserade. Men jag tror inte att problemet löses genom införande av provisoriska körkort, utan här behövs naturligtvis en hel serie insatser av utbildningsoch övervakningskaraktär samt information och propaganda. När vi ser siffrorna, kan vi dess bättre notera att vi haft en viss nedgång av antalet trafikolyckor. Här finns mycket att göra och jag anser att vi skall göra så mycket vi förmår. Men vi löser inte problemet med att införa provisoriska körkort. Hur många människor, herr Sveningsson, kör inte bil i dag, som egentligen inte borde göra det? Jag tänker då inte bara på dem som fått körkort i fjol eller året dessförinnan. Vi kan gå till herr Sveningsson och mig själv. Det är inte säkert att vi kör bil så förfärligt bra. Vi kanske också borde prövas en och annan gång. Trafiksäkerhetsverket har i sitt program sagt ifrån att man vill inrikta sin verksamhet på att i fortsättningen också göra stickprovsundersökningar på hur det är med körskickligheten hos bilägarna. Jag tror att det är en bättre väg att gå än den som här föreslås. Det kan hända att en bilförare som tar ett körkort och under tre års tid inte kör så mycket skulle klara sig lätt genom skärselden, medan en annan bilförare som kör relativt mycket och råkar ut för en olycka riskerar att få sitt körkort indraget. Nej, motionsförslaget är inte realistiskt.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

Herr talman! Herr Göran Karlsson frågade varför jag inte avgivit en motiverad reservation när jag inte var nöjd med utskottets motivering. Jo, helt enkelt därför att så som jag fattat praxis i riksdagen kan man, om man inte har något annat yrkande, än utskottets majoritet, välja mellan att i en reservation göra en särskild skrivning och att avge en blank reservation och därefter utveckla sin synpunkt närmare i kammardebatten. Vilket man väljer beror på omständigheterna och ligger i allmänhet inom vederbörandes eget bestämmande. Jag vill erinra om att jag vid behandlingen i utskottet ställde mig tveksam till den negativa ståndpunkt som utskottet tidigare år intagit, men det gick inte att få någon ändring. Då tyckte jag det var lämpligt att på detta sätt bereda mig tillfälle att anmäla en avvikande mening i fråga om motiveringen.